Herr talman! Johan Löfstrand har frågat mig om det inte är dags att fundera på bättre sätt att använda pengar än till Sverige - det nya matlandet och om jag har någon annan plan än Matlandet för att vända utvecklingen på landsbygden. Jag är bekymrad över att vi ännu inte lyckats vända den nedåtgående trenden för sysselsättningen inom jordbrukssektorn, och vi jobbar hårt för att minska regelkrånglet och underlätta möjligheterna att öka lönsamheten. Det stämmer att behovet av arbetskraft inom jordbruket har minskat, och utvecklingen följer en längre trend. Under till exempel åren 1973-1976 minskade antalet årsverken med 17 000, åren 1982-1988 försvann nästan 24 000 och för perioden 1994-2002 försvann ytterligare nästan 18 000 årsverken inom sektorn enligt samma sätt att mäta. Denna strukturomvandling har pågått sedan mitten av förra seklet och beror bland annat på förbättrade produktionsmetoder och jordbrukets mekanisering. Men utvecklingen har också drivits på av den inriktning på politiken som tidigare regeringar valt. Naturligtvis får det konsekvenser för hur många personer jordbruket sysselsätter. För mig är det oerhört viktigt att visionen Sverige - det nya matlandet verkligen ger fler jobb, inte minst på den svenska landsbygden. Genom att satsa på att öka produktionen är tanken att den negativa trenden för jordbruket ska vändas. En viktig del av strategin är också att skapa förutsättningar för företagare och anställda på landsbygden att bredda möjligheterna till inkomstkällor genom de många möjligheter som finns i de gröna näringarna i vidare mening. En annan viktig del är att utveckla produkter och tjänster med högre förädlingsvärde genom vidareförädling, restaurangverksamhet eller inom turism. Regeringen har även andra insatser för att nå visionen om Matlandet, som inte redovisas under just den budgetposten. Sänkningen av restaurangmomsen, regelförenklingar och ökade medel till forskning är exempel på sådana åtgärder. Självklart ska våra skattepengar användas på ett klokt sätt. De ska investeras där varje krona ger så stor utväxling som möjligt för att skapa jobb och tillväxt. Det är viktigt att regeringen och våra myndigheter fortsätter att göra vardagen enklare för svenska matproducenter, genom arbete med lagstiftning och förenkling av företagens villkor. Det jobb vi gör i EU för att förbättra den europeiska jordbruks och fiskeripolitiken är också en viktig pusselbit. Det nuvarande landsbygdsprogrammet erbjuder många möjligheter att utveckla både primärproduktionen och förädlingen av livsmedel, likaväl som möjligheter för företagen att diversifiera sina verksamheter. Innovationer är avgörande för vår framtida konkurrenskraft och är därför också i fokus såväl i kommande landsbygdsprogram som i det fortsatta arbetet med Matlandet. Visionen om Matlandet är min strategi för att skapa jobb och sysselsättning men också för att synliggöra den potential som finns för företagande på landsbygden. Jag är stolt över allt det som åstadkommits inom Matlandet hittills, och jag kommer att fortsätta verka för att fler ska kunna ha sin utkomst från näringar med bas i mat, matproduktion och upplevelser.

Herr talman! Tack så mycket, landsbygdsministern, för svaret! Det var inte speciellt mycket nytt. Vad man kan konstatera är att de stimulanser och åtgärder som ministern lyfter fram för att vi ska kunna skapa en levande landsbygd är inte mycket. Jag tror till exempel inte att krogmomsen är lösningen på landsbygdens utmaningar, men där kanske vi har olika uppfattningar. Ministern säger att det är viktigt att bredda företagarnas inkomster. Jag håller helt med. Vi hade precis en interpellationsdebatt om hur mindre lantbrukare ska klara sig och hur sysselsättningen ska finnas kvar i till exempel skärgården. Där tar regeringen bort de sidoinkomster som företagen skulle kunna ha genom miljöersättningar. Då breddar man inte utan snarare snävar in och gör att företagare får mindre möjligheter att klara av att driva sin verksamhet. Vi socialdemokrater vill ha ett Sverige där man kan bo och leva överallt. Vi vill ha en strategi och en regionalpolitik som är värd namnet. Därför vill vi satsa. Förutom att vi vill genomföra ett antal förslag som innebär att vi faktiskt får en större närvaro av det offentliga på landsbygden och att vi ser till att vi har kommunikationer och ett bredband som fungerar samt ett antal andra åtgärder vill vi arbeta för att stimulera landsbygden. Vi säger till exempel att vi vill bredda näringen. Vi vill se till att fler företagare får möjlighet att vara energiproducenter och gröna producenter. Vi tror att om man inför ett metanreduceringsstöd skulle det innebära att fler lantbrukare skulle få sina kalkyler att gå ihop. Vi satsar pengar för att man ska kunna utveckla solenergi. Det andra vi säger är att samhället måste vara tydligare och gå före. Därför är vi tydliga med att offentliga upphandlare måste hitta sätt att stimulera och premiera svenska produkter. Det är oerhört viktigt att vi jobbar med det. Det är någonting som borde ha gjorts för länge sedan. Det tredje vi föreslår är ett ganska stort tillskott till landsbygdsprogrammet. Vi föreslår 371 miljoner mer än regeringen för ett utbyggt landsbygdsprogram, för vi ser att de pengarna behövs för att vi ska kunna utveckla landsbygden men också för att uppnå de miljömål som vi faktiskt har satt upp. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har sysselsättningen inom jordbruket minskat med 20 procent. Över 15 000 jobb har försvunnit inom den svenska basproduktionen av livsmedel. Samtidigt har regeringen infört satsningen Matlandet Sverige. Där har man satt upp som mål att landsbygden ska få 20 000 nya arbetstillfällen till 2020. Min fundering blir då: Är Matlandet Sveriges nya utmaning att vi fram till 2020 ska skapa 35 000 nya jobb? Vi har ju tappat 20 000, och då måste vi väl hämta dem innan vi kan skapa de nya 15 000?
Herr talman! Låt mig inleda med att tacka för interpellationen. Jag tycker det här är en jätteviktig debatt om hur vi kan skapa förutsättningar för jobb och företagande i alla delar av landet. De gröna näringarnas verksamhet är då en synnerligen viktig del. Jag kan med de siffror som är kända i dag konstatera att Matlandetsatsningen har givit resultat. Den har givit resultat i form av att vi till exempel har ökat vår livsmedelsexport. Det är oftast förädlade produkter som inrymmer mycket jobb. Detta har varit möjligt i Sverige trots att vi har sett, och är fortfarande inne i, en kolossal global lågkonjunktur. Antalet livsmedelsföretag i vårt land har ökat under mätperioden med 12 procent, vilket är mycket i sammanhanget apropå att vi redan i dag har många livsmedelsföretag. Min ambition är att fortsätta att utveckla de gröna verksamheterna, för jag vill ha levande landsbygder i hela vårt land och detta i motsats, påstår jag, till oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen, som straffbeskattar den svenska landsbygden genom att till exempel föreslå en kilometerskatt på tunga transporter. Tunga transporter är en förutsättning för att landsbygdens verksamheter på det stora hela ska kunna finnas kvar. Hur ska till exempel mjölken kunna transporteras med någonting annat än med lastbil från gården till mejeriet, eller timret och massaveden till de industrier som vi har runt om i vårt land? Hur ska de transporteras, Johan Löfstrand, om inte med en lastbil? Hur ska ni bemöta Miljöpartiets propåer om en höjd bensinskatt, som ju kommer att drabba landsbygdsbefolkningen, som inte har någon tunnelbana, som inte har någon kollektivtrafik värd namnet att ta sig fram med utan är tvingad att använda bilen, som oftast drivs med något fossilt drivmedel? Till detta ska läggas att vi har infört de stöd som Johan Löfstrand talade sig varm för, nämligen ett metangasreduceringsstöd. Som bekant finns föreslaget i vår budgetproposition. Ett solcellsstöd finns sedan flera år tillbaka därför att vi vill få fram ny energi, och den kommer från den svenska landsbygden. Därtill kommer att det kommer att gynna arbetstillfällen, inte minst i lite mindre verksamheter på den svenska landsbygden. Sammantaget säger jag - jag kan återkomma i nästa inlägg med fler siffror - att satsningen Matlandet Sverige har varit lyckad. Jag ämnar fortsätta med den, för jag vill den svenska landsbygden väl och jag vill sysselsättningen väl i alla delar av vårt land. Jag hade hoppats på någonting annat, men jag tvivlar på att ni i oppositionen, med de grundförslag som ni har, vill det på samma sätt som vi vill.
Herr talman! Det är bra när det blir lite stuns i debatten. Det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna. Jag hoppas att vi under de kommande månaderna får en ordentlig diskussion om hur vi ska utveckla landsbygden, för jag tycker att det är oerhört viktigt. Vi socialdemokrater menar att här finns det potential att skapa många nya arbetstillfällen, men då måste man våga. Ministern säger att man har infört ett metanreduceringsstöd. Det man har gjort är att ge en ostkant. Man har infört ett litet pilotprojekt som än så länge inte har definierats, men de pengar som har tillförts räcker inte på långa vägar till det skriande behovet av investeringar som skulle behöva göras. Vidare säger ministern att exporten av livsmedel har ökat. Det är väl bra, men importen av utländska livsmedel ökar desto mer. Ministern säger också att livsmedelsföretagen har blivit fler. Det tycker jag är positivt. Men man ska vara medveten om att Matlandet Sverige har kostat 1 miljard och mer därtill, och det har inte givit speciellt många nya arbetstillfällen. Snarare fortsätter trenden att antalet sysselsatta både inom jordbrukssektorn och inom livsmedelssektorn minskar. Sedan till ministerns påhopp på oppositionen om ett antal politiska förslag, och vi kan börja med kilometerskatten. Det är helt korrekt att vi vill införa en vägslitageavgift. Skälet till detta är mycket enkelt: Vi behöver se till att få ordning och reda på den svenska transportsektorn. Det är i dag som vilda västern. Det som är det största problemet är att miljön får klä skott allra mest. Den stora belastning som detta skulle innebära - och som ministern säger - rör sig om småpengar i sammanhanget. Det stora dilemmat för åkerinäringen i dag är den osunda konkurrens som råder och som vi kan se just nu. Jag är ganska säker på att åkerinäringen håller med mig om problembilden. Det är en osund konkurrens och stora problem i sektorn som regeringen inte tar tag i. Vi håller också på att få en väldigt ålderstigen fordonsflotta på grund av att Sverige är ett av få länder i Europa som inte inför system där man stimulerar företagen att använda sig av en miljövänlig fordonsflotta. Jag tror inte att kilometerskatten kommer att vara det som avgör huruvida vi kan ha en levande landsbygd eller inte. När det gäller de bensinskattehöjningar som Miljöpartiet vill ha ska man vara medveten om att det kvotpliktsförslag som regeringen har lagt fram och som inte innebär någon höjning av koldioxidskatten genererar mellan 500 och 600 miljoner i intäkter till statskassan på grund av att drivmedel beskattas på ett annat sätt. Det är ju en dold koldioxidskattehöjning, men man kallar det inte för det. Statskassan får mer, och miljöåtagandet blir sämre. Slutligen: Jag ställer min fråga ytterligare en gång. Sysselsättningen har minskat med över 20 procent och nästan 15 000 jobb har försvunnit inom den här branschen. Är det meningen att vi fram till 2020 ska ha 35 000 nya jobb för att man ska uppnå Matlandet Sveriges mål om att skapa fler jobb till 2020?
Herr talman! Vi ser i dag väldigt positiva siffror för sysselsättningen inom flera av Matlandets fokusområden. Både inom turist och restaurangnäringen går det starkt framåt. Man bidrar också till att skapa jobb, inte minst för unga människor. Fler och fler livsmedelsföretag startas i vårt land. Som jag nämnde tidigare ökar exporten stadigt. Sett till hela Matlandet har SCB räknat med en ökning med ungefär 10 000 sysselsatta under åren 2008-2011. Nu vill jag vara ödmjuk och säga att det finns alltid definitioner i all statistik, och de förändras över tiden. Men jag säger det ändå: Matlandet har påtagligt bidragit till ökad sysselsättning i vårt land. I jordbruksdelen, som är ett av Matlandets fokusområden, pågår det en ständig mekanisering och rationalisering, ofta väldigt pådriven av tidigare socialdemokratiska regeringar. Jag är inte säker på att vare sig Johan Löfstrand eller jag vill stoppa denna utveckling. Jag tror inte att vi vill gå tillbaka till - för att ta ett kanske lite löjeväckande exempel - handmjölkning. Det är klart att en robot mjölkar fler kor per årsarbetskraft än vad en människa gör. Denna utveckling kommer förmodligen att fortsätta. Det är därför som jag vill öka produktionen av primärprodukter för att i viss mån motverka den sysselsättningsminskning som finns på det fokusområdet inom Matlandet. Till detta kommer alltså de positiva siffrorna när det gäller nya förädlingsföretag och livsmedelsföretag som i många fall söker sig ut på en större och global marknad inom turismen. Och vilka är det framför allt som är sysselsatta i dessa företag, vilket jag tycker är speciellt glädjande? Jo, det är unga människor - unga människor som ni vill försvåra för genom att dubblera arbetsgivaravgiften. Ni motverkar ju förutsättningarna att skapa verksamheter på den svenska landsbygden och i den gröna näringen genom att fördubbla arbetsgivaravgiften för den som är ung och vill in på arbetsmarknaden. Varför, Johan Löfstrand, lägger ni fram ett sådant förslag i er budget?

Herr talman! Som jag sade kan jag hålla med ministern om att det inom livsmedelssektorn finns en viss positiv utveckling. Jag håller med om att det är bra. Jag kan också hålla med om att det som var bra med satsningen på Matlandet Sverige har ju varit att frågorna generellt har lyfts fram. Det förs ju en större diskussion i dag än för sju åtta år sedan om landsbygden och landsbygdens utveckling. Det är positivt. Det som jag är kritisk emot är att det har kostat mycket pengar och vi har inte fått ut tillräckligt mycket "pang" för dem. Det är min ena bedömning. Min andra bedömning är att det är långt kvar tills vi når det mål som regeringen har satt upp om 20 000 nya arbetstillfällen inom sektorn. Snarare har utvecklingen varit negativ både när det gäller arbetstillfällen och i fråga om den mat som produceras. Samtidigt har importen ökat under de senaste åren, vilket är problematiskt. Det behövs därför ytterligare satsningar än bara de pengar som regeringen satsar och som i vissa fall skulle främja exporten, men som inte på något sätt stöttar den inhemska produktionen. Vi socialdemokrater vill införa ett branschprogram som är tydligare och som lyfter fram branschen och ger den en större möjlighet att jobba med utveckling. Vi är tydliga med att vi vill att kommunernas upphandlingsprocesser ska fokuseras på produkter som framställts med respekt för svenskt djurskydd och andra sådana garantier. Vi vill också att sektorn ska bli en större energiproducent. För att nå dit krävs det pengar och resurser.
Herr talman! Jag kan konstatera att många av de mål som vi och jag personligen har satt upp för Matlandet Sverige har nåtts eller är på god väg att nås. Även jag vill göra mer. Och jag hoppas och förutsätter att Socialdemokraterna anstränger sig för att hjälpa till. Då är förslag som kilometerskatt, höjd bensinskatt och fördubblad arbetsgivaravgift för ungdomar kontraproduktivt om vi vill öka sysselsättningen på svensk landsbygd och inom den gröna näringen.